Fru talman! Jag tror att statsrådet Lidbom försöker bevisa litet för mycket. Herr Lidbom säger att jag överdriver i fråga om rättssäkerheten. Det jag försöker hävda är att rättssäkerheten är i fara när människor behandlas olika, och det är just vad som sker när det gäller möjligheten att tillgodogöra sig den nyttighet grustäkten utgör på en fastighet. — Propositionens förslag innebär ungefär samma slags rättssäkerhet som tillämpades under första världskriget när var tionde man på kompanierna togs ut och arkebuserades för att återställa disciplinen. Statsrådet säger igen att förhållandena när det gäller förväntningsvärdena i detta sammanhang är likvärdiga med dem det var fråga om i samband med ändringen i naturvårdslagen i höstas. Men det är en förfärlig skillnad, såvitt jag begriper. Strandskyddet t.ex., som statsrådet Lidbom nämnde, är generellt, och alla människor behandlas lika i det fallet. Men när det gäller grustäkterna behandlas människorna olika, och det är väl en väsentlig skillnad! Sedan sade statsrådet Lidbom själv att frågan om täktverksamhet var ganska liten. Men helt plötsligt blev den, när statsrådet fortsatte sin bevisföring, en mycket stor markpolitisk fråga. Jag bestrider att det här är en markpolitisk fråga av någon större valör. Frågan om täkterna gäller helt enkelt naturvård och miljö. Men den markpolitik som jag gav min anslutning till hösten 1972 har fortfarande mitt gillande. Det är markpolitik med social betoning! Statsrådet Lidbom kan lita på att jag skall slå vakt om den även i fortsättningen. Jag skulle vilja ställa en fråga. Statsrådet Lidbom har inte brytt sig ett dyft om vad grustäktskommittén har sagt. Det har lagts helt åt sidan. Men varför tillsatte regeringen den där kommittén, där ett hovrättsråd var ordförande? Kommittén kom fram till uppfattningen att ersättningsbestämmelserna skulle gälla även i fortsättningen. Jag förmodar att de som satt i kommittén också hade en uppfattning om rättssäkerhet. Men statsrådet sade att 1965 års bestämmelser bara var övergångsbestämmelser. Det var de tydligen inte då.
Fru talman! Det är med tillfredsställelse jag hör att statsrådet nu bytt ut uttrycket ”det kan finnas behov” mot påståendet att det finns ett så stort behov att statsrådet nu kommer att tillsätta en utredning. Då skulle jag vilja hjälpa till litet med direktiven; jag tyckte nämligen att statsrådet framställde det litet slarvigt när han sade att förslaget om grussamfälligheter skulle innebära att man sade till en markägare att han inte fick ”sprätta upp sin grusås” men att han i stället kunde ta grus ur grannens mark. Genom grussamfällighetsmetoden kan man planlägga grustäkterna med hänsyn till landskapsbilden. Det är inte alls så svårt att utforma ett område inom vilket det här skall gälla; det är inte bara fråga om godtycke som statsrådet sade. Det finns frivilliga grussamfälligheter som har fungerat och som har lyckats med detta. Ersättningsfrågan är från min synpunkt en sekundär fråga i detta sammanhang. Men jag kan naturligtvis anlägga en liten yrkesfundering på den. På Uppsalaåsarna har hemmanen sina skogsskiften tvärs över åsen, som alltså därigenom skurits i skivor som en limpa. Lantmätaren har en gång i tiden stakat ut dessa skiften åt jordägarna för ett helt annat syfte, nämligen för skogsbruk och möjligen endast för bete från början. Denna mark har markägarna tidigare i stor utsträckning haft gemensamt; först i mitten av 1800-talet delade man den. Det ligger alltså någonting i att detta är gemensam mark som har delats för ett helt annat ändamål än grustäkt, och det är inte så svårt att få markägarna med på att återgå till den gamla ordningen. Jag tror att statsrådet när han skriver direktiven skall utgå från framför allt planeringen. Jag skulle också vilja vädja till statsrådet att låta den här utredningen gå undan. Skall det bli något resultat av det här måste det fungera tillsammans med de regler vi nu är i färd med att genomföra. Kommer utredningens resultat för sent har det mist sitt värde.
Herr talman! Statsrådet ville ge sken av att exemplifieringen i vår broschyr skulle innebära ett nej till en mängd beslut som fattats i Sveriges riksdag under ett stort antal år. Nu är det så, herr statsråd, att detta varit ett sätt att belysa hur ni genomför socialiseringen. Jag skulle kunna tänka mig att herr statsrådet skulle vilja socialisera allt på en enda gång — det är mest det som finns uppräknat i era program. Men herr statsrådet är mycket väl medveten om att det inte går. Då använder man sig av metoden att göra det steg för steg, att flytta fram positionerna. Det är precis vad som har skett på markpolitikens område. Det har vi velat belysa med en mängd beslut från 1940-talet fram till 1971 och 1972. Det är intressant att herr statsrådet säger att ni hade bred uppslutning i riksdagen på hösten 1972; det var då fyra partier som stod bakom era förslag. I dag är det, säger herr statsrådet — jag vet inte om han gör det glatt eller bekymrat — bara tre partier som står bakom beslutet på markpolitikens område. Jag undrar om inte herr statsrådet ändå är en liten smula fundersam; det gäller ju inte bara hur stor uppslutningen är i riksdagen — frågan är ju hur stor uppslutningen är utanför riksdagen. Jag är rätt övertygad om att ni på denna punkt inte har lyssnat till rörelsen, som ni brukar skryta om att ni gör. Med tanke på alla de övriga reträtter ni gjort på politikens områden — jag skulle kunna räkna upp rätt många stora frågor där ni gjort reträtt — har man anledning att fråga: Har det kanske inte gått så långt att ni börjat överväga att göra reträtt även på markpolitikens område? Eller skall det behövas ett parti till för att ni skall göra det? Man kan vända på det och fråga: Vad skall hända härnäst? Herr statsrådet sade i ett inlägg att det här bara var en uppföljning av vad som skedde 1972. Då har vi anledning att fråga: Om ni nu skulle få framgång i valet, vad tänker ni göra efter det valet på socialiseringens område?
Herr talman! Först vill jag säga till herr Grebäck att jag är fullt ense med honom om att detta inte är någon stor markpolitisk fråga, utan att den först och främst är en praktisk miljöfråga. Det tror jag också att jag sade i början av mitt anförande. Vad som har gjort den här debatten större än den normalt borde ha varit är att det har tagits upp principfrågor av stor räckvidd, och det är inte minst herr Grebäck och hans medreservanter som själva har gjort det. De har tagit sig för med att ifrågasätta principer som de själva varit med på i höstas. Herr Grebäck vill inte riktigt erkänna inkonsekvensen i detta, men jag har litet svårt att begripa hur herr Grebäck skall komma ifrån det. Han säger: När vi talar om rättssäkerhet pläderar vi bara för att alla människor skall behandlas lika: alla markägare skall i en och samma typ av sammanhang behandlas lika. Men det var ju precis detta som vi ältade både framoch baklänges i höstas, när herr Grebäck och jag var ense om att man inte får driva denna likabehandlingsprincip hur långt som helst på skattebetalarnas, samhällets och miljöns bekostnad — då hamnar man i rent orimliga resultat. Vi kan inte ha en glesbebyggelserätt, sade vi den gången, som innebär att var och en som inte får bygga glest också skall ha ersättning för den ekonomiska förlust han därmed lider. Den som inte får bygga en villa vid stranden skall inte ha en massa pengar för att han inte får göra det, bara därför att grannen får bygga en villa. Det är precis samma typ av likabehandlingsproblem som vi möter när det gäller grusåsar, eller som vi möter i något annat sammanhang, vilket det än kan vara. Jag nämnde älvarna och kraftverken som ett exempel; det exemplet är visserligen av andra dimensioner, men ändå.

Herr talman! Låt mig helt kort svara statsrådet Lidbom, när statsrådet säger att man inte kan driva markpolitik på skattebetalarnas bekostnad hur långt som helst. Jag vill då erinra om att centerpartiet har framlagt ett förslag — i en motion, som har resulterat i en reservation vilken vi har knutit till betänkandet — om hur man genom ett avgiftssystem skall kunna skaffa pengar utan att belasta skattebetalarna i det här fallet. Jag rekommenderar det förslaget till studium och övervägande i fortsättningen. Det är ett bra sätt att lösa problemet!
Herr talman! Även det systemet innebär att kostnaderna förr eller senare hamnar på skattebetalare, hyresgäster eller köpare av nyttigheter. Slutresultatet för den stora breda allmänheten blir ungefär detsamma.

Herr talman! Att det råder enighet om nödvändigheten av att i naturvårdande syfte reglera täktverksamheten är måhända ett överdrivet konstaterande på det här stadiet av debatten. Det är kanske också svårt att på det här stadiet tillföra debatten något nytt efter den djuplodande penetrering och de utflykter på sidospår som hittills har ägt rum. Vad det gäller här är alltså att få en avvägning mellan behovet av täktmaterial och den strävan vi har att tillgodose detta behov med så små ingrepp som möjligt. Det är ju ofta i känsliga områden som den här verksamheten bedrivs. Men vi bör också konstatera att de naturvårdslagens regler som infördes 1965 om täktplaner har varit värdefulla när det gäller att försöka åstadkomma en reglering. Svagheten är, som tidigare har påpekats, att det har saknats pengar. Hur man skall finna ett sätt att undvika ersättningsanspråken är för dagen den centrala frågan. Och vilka är då ersättningsanspråken? I flera anföranden, inte minst statsrådets, har det framskymtat att det här skulle vara fråga om stora belopp och om dagsvärden, vilket det på inget sätt är, utan det är det värde som gällde 1965, när naturvårdslagen infördes, som det är fråga om att ersätta. Mot den bakgrunden kan man ju göra det berättigade antagandet att den finansiella belastningen därmed kommer att avta med tiden. Nu föreslår regeringen att det här problemet skall lösas genom att vi helt enkelt slopar ersättningsrätten. Det är ett mycket enkelt förslag, men sett mot bakgrunden av vad som har vidtagits av riksdag och regering under en följd av år är det kanske något anmärkningsvärt. Man har nämligen under de gångna åren försökt att lösa den här frågan efter andra riktlinjer. Jag kan nämna att frågan aktualiserades redan 1958, då det motionerades om täktavgifter. Riksdagen begärde med anledning därav en utredning, och den resulterade så småningom i betänkandet Grusexploateringen i Sverige, som inte blev föremål för något beslut. Men i samband med att riksdagen antog naturvårdslagen 1964 begärdes en utredning om täktsamfälligheter, och den utredningen kom minsann inte så snabbt, så där hade tydligen regeringen inte samma brådska som den har i dag. Trots motioner 1966, 1968 och 1969 tillsattes inte utredningen förrän 1969 och då efter påstötning från regionplanenämnden i Stockholm. Direktiven till grustäktskommittén tog helt sikte på ett bevarande av ersättningsrätten enligt naturvårdslagens 29 §. Grustäktskommitténs förslag, som nu föreligger, innebär visserligen en förbättring, men vi motionärer i motionen 1960 anser att ett avgiftssystem skulle vara mera lämpat för ändamålet. Samfällighetssystemet kommer, om det genomförs, att alltjämt ställa vissa krav på ersättning från samhällets sida. Dessutom kan svårigheter uppstå när det gäller att avgränsa ett lämpligt samfällighetsområde. En täkt i en enda ägares hand kommer oftast att hamna utanför en samfällighet, och skall ägaren i så fall vägras rätt till exploatering, så måste ersättning utgå även där. Det avgiftssystem vi nu föreslår kan sägas vara en riksomfattande samfällighet på det ekonomiska planet. Detta avgiftssystem har en fördel som inte tidigare har berörts här i debatten, nämligen att det anknyter till redan beträdda vägar. Jag vill erinra om att miljökostnadsutredningen som nu arbetar enligt sina direktiv har att föreslå en form av miljöavgifter. Den emballageavgift som årets riksdag har antagit är också ett steg på den vägen. Man bör heller inte bortse från den effekt, även om den inte skulle bli så stor, som en eventuell avgift kan ha för att stimulera till ett bättre tillvaratagande av grusresurserna för olika ändamål. T. ex. ökad makadamkrossning av urberg kan bli följden. Avgiftssystemet innebär alltså att täktverksamheten som sådan kom mer att få stå för sina egna miljökostnader. Det är, som jag här försökt antyda, en princip som inte alls är främmande i liknande sammanhang. Vi framhåller i motionen — och det instämmer flera remissinstanser i — att starka skäl talar för någon form av värdeutjämning mellan olika täktinnehavare. Utskottsmajoriteten bemöter vårt förslag om avgifter — och den ståndpunkten har även statsrådet anslutit sig till — med att sådana avgifter ändå till sist drabbar skattebetalarna via vägoch bostadskostnader. Kan inte det argumentet anföras mot varje form av avgiftsbeläggning? Vi har, som jag redan nämnt, tagit ställning i sådana frågor senast vid årets riksdag, och det kommer vi förmodligen att få göra ytterligare framöver. De skäl som utskottet anför i sitt betänkande för slopande av ersättningsrätten, nämligen att det är ett fullföljande av riksdagsbeslutet hösten 1972 i anledning av propositionen 111 anser jag inte fullt bärande. Vad det då gällde var bebyggelserätten, en rätt vars värde i stor utsträckning grundar sig på samhällets åtgärder. Förekomsten av t.ex. grus är däremot känd till sin belägenhet sedan mycket länge och har ofta manifesterats genom ett åsatt taxeringsvärde. Ägaren har alltså haft anledning räkna med ett framtida exploateringsvärde på ett annat sätt än i fråga om ett förväntat bebyggelsevärde, som inte varit så fixt som en naturtillgång i form av exempelvis grus. Jag vill erinra om att vi från centern vid behandlingen av propositionen 111 hade en reservation, där vi framförde liknande synpunkter när det gällde fastighet med åsatt taxeringsvärde. Vi yrkade på en begränsad omsättningsrätt för det fall där ett förväntningsvärde hade åsatts en fastighet vid taxering. Vad man nu kan förstå har fastighetsägare inrättat sig efter de regler som antogs vid naturvårdslagens tillkomst i tro att de hade en rimlig varaktighet. Ett slopande av ersättningsrätten nu kommer på ett otillbörligt sätt att gynna dem som har haft näsa för vad som har varit på gång och i god tid kunna ansöka om tillstånd och därmed få de gamla reglerna tillämpade på sin ansökan. Vi behöver väl knappast tillägga att det är ägarna till de mindre fastigheterna som främst kommer att missgynnas av den ordningen. Med ett föreslaget avgiftssystem undanröjes även den olägenheten, samtidigt som man når det främsta målet, nämligen att samhället får reella möjligheter att reglera täktverksamheten såväl från naturvårdssynpunkt som från resurssynpunkt. Jag tycker att den debatt som förts här i kväll och som tagit upp ideologiska ståndpunkter och tillvitat företrädare för olika partier olika åsikter inte får undanskymma det faktum att enigheten är tämligen stor. I varje fall är vi motionärer helt inne på den linjen att det främsta målet här är att klara samhällets försörjning med dessa naturprodukter med minsta möjliga ingrepp i naturen. Därmed vill jag yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Det är egentligen en märklig diskussion.

Vi hade by-, sockenoch häradsallmänningar som skulle nyttja vissa nyttigheter gemensamt. Men för att bruka dessa nyttigheter erfordrades att kronan, som ägare, skulle medge nyttjandet. Att vi upplänningar är intresserade av den här frågan är ganska självklart, för inget landskap som jag känner har mera utsatts för spekulationsförstörelsen än Uppland. Det är sorgligt att moderaterna och centern i dag har funnit varandra och går emot en sanering och försöken att rädda vad som räddas kan i Uppland. Jag begriper inte hur fröken Ljungberg kan företräda de synpunkter hon gjort. Det fanns en man i Uppsala län som kallade sig Axel Fundersam. Det var en naturvårdare av rang. Han hade känsla för det vi hade i landskapet, av både fauna och flora. Om han i dag skulle resa efter E 4 och se all den förstörelse vi haft, då skulle han fråga sig om det för en kulturnation och en demokratisk nation är möjligt att ha kunnat tillåta denna oerhörda förstörelse.

Är det rimligt att vi tillåtit att man för byggenskap måste betala flera tiotal kronor per kubikmeter för inköp av grus, m.m., denna egendom som kronan själv skall äga och nyttja i olika sammanhang. Det är tacknämligt att regeringen nu börjar röra i dessa frågor. De som nu tar hem spekulationsvinsterna reser som regel utomlands och placerar både pengar och sin varelse där. Är det då inte rimligt att vi som skall försöka leva kvar i det här landet vill bevara vissa naturvärden? Det vore oförskämt om någon som har tagit allt detta från allmänheten under de senaste 20—30 åren skulle kräva betalt för stöldgodset. Det vore orimligt, och därför måste jag som upplänning protestera mot att det tydligen finns krafter i Uppland som är mer reaktionära än vad man tror. Det talas så vackert om naturvård och miljö, men det är tråkigt att konstatera att när det gäller att handla, då avlägsnar man sig från det hela på ett sätt som är upprörande. Därför hoppas jag att regeringen fortsätter med att vidta åtgärder för att verkligen fullfölja ett skydd av landskapet och ge möjligheter till rekreation på fritiden åt alla människor, och inte bara gynna dessa spekulationsintressen.

Herr talman! Fröken Ljungberg nämnde fullt riktigt att socialister och icke-socialister har olika synsätt när det gäller äganderättens innebörd.

Alla politiker — de må vara socialister, liberaler eller konservativa — är väl överens om att äganderätten måste vara underkastad vissa begränsningar i samhällets och i enskilda människors intresse, och frågan gäller var gränsen skall dras. Jag vill här anlägga ett par juridiska synpunkter, som visserligen är teoretiska men som ändå leder till praktiska slutsatser i den fråga vi behandlar. Det här med förbud att göra ingrepp när det gäller marken är inte något nyfunnet socialistiskt påhitt. Redan på 1800-talet framfördes i den vetenskapliga juridiska diskussionen i Tyskland en princip, som jag tycker är av praktiskt intresse i dag. Man resonerade, förenklat uttryckt, ungefär på följande sätt: När det gäller lös egendom, alltså lösa saker, ett bord, en tavla, en bok eller något sådant, då bör ägaren ha rätt att göra med föremålet vad han vill. I regel är det inga viktiga samhällsintressen som behöver förbjuda honom att t.ex. förstöra föremålet om han så önskar. Men när det gäller fast egendom, fastighet alltså, menar man att en ägare skall få utnyttja fastigheten, dra avkastning av den, men vara skyldig att lämna den användbar och i princip i samma användbara skick till sin efterföljare i äganderätten. Han får inte göra vad man kallar substansingrepp, alltså inte sådana ingrepp som väsentligt förändrar marken. I doktrinen kallar man ägaren till fast egendom för ”der jeweilige Eigentämer”, dvs. han är bara en tillfällig ägare och marken skall bestå även när han är död. I vårt moderna samhälle kan man säga att ett fullföljande av den tankegången leder just till att man framför allt när det gäller fastigheter måste begränsa ägarens befogenheter av hänsyn både till den fortsatta användningen av fastigheten och till andra viktiga samhällsintressen. Konsekvensen bör då rimligen bli att dessa inskränkningar i äganderätten inte skall föranleda någon ersättningsrätt för ägaren. Jag tror inte att den tanken är socialistisk. Jag tror att det är en god socialliberal synpunkt som folkpartiet har all anledning att omfatta. Det är också ekonomiskt en vettig linje därför att det innebär att marken utnyttjas på ett för samhället och den enskilde brukaren vettigt sätt utan att man offrar väsentliga samhällsintressen eller förstör för kommande generationer. Problemet uppkommer väl egentligen när man vill överge en oriktig princip, nämligen att även sådana ingrepp skall få företas eller, om de förbjuds, föranleder ersättning, och ersätta den med en riktigare. Den person, som har förvärvat en egendom på ett fullt lagligt sätt och räknat med vissa befogenheter eller rätt till ersättning, kan naturligtvis drabbas av en orättvisa om samhället utan vidare ändrar åsikt och säger att ni får skyila er själv — vi har antagit en riktigare princip, men ni får ingen ersättning. Anta att en person A köper en fastighet just därför att det finns en grustäkt där och att detta skedde på den tiden när han kunde räkna med att utnyttja grustäkten. Det är ingalunda ovanligt att en grustäkt utgör det huvudsakliga värdet på en fastighet. Sedan kommer ett förbud mot att använda grustäkten och han får ingen ersättning. Har han en riktig otur, slumpar det sig dessutom så att hans granne B i samma grusås får rätt att göra uttag och tjäna pengar därför att där leder det inte till samma ingrepp i naturen och inte till samma olägenheter för andra samhällsintressen. Jag beklagar att propositionen har ägnat så litet intresse åt dessa rättssäkerhetsoch rättvisesynpunkter. Där skiljer sig socialismen och liberalismen åt. Den enskilda människan skall visserligen få rätta sig efter samhällets intressen, men han skall inte utan vidare komma i kläm när statsmakterna ändrar sin politik. Redan på 1950-talet togs den här frågan upp. Det var folkpartisten Hugo Osvald m.fl. som framsynt arbetade för att denna fråga skulle lösas. Då hade den varit lättare att lösa. Då kunde man kanske ha löst den enligt principen om en täktavgift som fördelats på alla intressenter i landet, men utvecklingen har ridit förbi den möjligheten. Anmärkningen mot propositionen är därför enligt min mening den att man, när man genomför en berättigad reform, inte tar hänsyn till de människor som drabbas av övergången.

Jag vill inte säga att detta är en hundraprocentig rättvisa, men jag tror att det är det realistiska förslaget. Jag vill kraftigt understryka vad herr Tobé sade, att denna fråga borde man ha löst samtidigt med att man i princip förbjuder grustäkt utan rätt till ersättning för dem som drabbas av förbudet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt varför herr Ernulf kände sig på sitt partis vägnar angripen, när jag fann anledning att tala om socialismens vana att göra moraliska bedömningar när man talar om enskild äganderätt och samhällsägande.

Jag vet inte vad det var i detta som herr Ernulf var sårad av.

Men jag vill tacka honom för den hedersbevisning som han gav min avlidne äldste bror som en älskare av uppländsk natur. Jag delar min brors inställning.
Herr talman! Det var inte fröken Ljungbergs resonemang om moraliska och amoraliska aspekter som jag ville replikera på utan det var det som fröken Ljungberg nämnde i sitt första anförande, dvs. att det är olika synsätt mellan socialister och icke-socialister om äganderättens innebörd. Därefter övergick fröken Ljungberg till att motivera varför man borde ansluta sig till reservationen 1. Jag fick den uppfattningen att fröken Ljungberg då menade att de som inte vill rösta på reservationen företräder en socialistisk uppfattning. I klarhetens intresse ville jag framhålla att så inte är fallet. Om fröken Ljungberg är ense med mig om det har mitt inlägg i varje fall tjänat något syfte.
Herr talman! Detta gäller ju inte socialister eller icke-socialister, för mig veterligt fanns det inte några socialister i riksdagen när exempelvis Curry Treffenberg tog tillbaka kronoegendom på några kvadratmil. När det gäller den historiska kunnigheten borde naturligtvis fröken Ljungberg besitta sådan i större utsträckning än jag — även om man kan betvivla att så är fallet. Men hon borde ju ändå veta att samhällets lagbestämmelser till skydd för sina intressen är urgamla och ännu finns kvar i gällande grundlag. Det har talats om rättssäkerhet här. När en enskild berövar samhället egendom som vi har avsatt för att alla människor skall ha tillgång till svensk natur och vissa nyttigheter, är det riktigt. Men när samhället försöker ta tillbaka det rövade godset för att säkra vissa nyttigheter för människorna — och detta har skett under de senaste årtiondena av det här seklet — måste man fråga sig vad det är för moral och rättssäkerhet herrarna och damerna vill tillämpa.

Det som jag tycker är upprörande är att man nu inom centern börjar darra på manschetten.

Herr talman! Vi som ägnar oss åt politik skall med rätta vara observerade och iakttagna. Det är viktigt att massmedier av olika slag kritiskt prövar vad vi säger och beslutar. Det är nödvändigt att allmänheten, som är vår uppdragsgivare, inte ett ögonblick lämnar oss i fred utan ständigt frågar efter motiv och argument för vårt handlande. Alla med politiska förtroendeuppdrag vet att denna bevakning både är påfrestande och stimulerande. Utan den skulle inte demokratin leva. Utan den skulle vi fullgöra vår uppgift sämre. Ingen kan under någon längre tid vara innehavare av politiska förtroendeuppdrag om han inte kan eller vill finna sig i dessa villkor. Vi har inte rätt att avskärma oss från kritik som ifrågasätter motiv och argument. Men en sak får inte ifrågasättas: ivern att vilja ta del av hela sanningen innan man fattar sitt beslut. Ingen politiker kan begära respekt för sina åsikter och för sina beslut om han medvetet blundar för fakta och vill undandra sig information. Samma fakta och samma information leder hos olika förtroendemän till olika beslut. Det är ingenting märkvärdigt med det. Det är också vår uppgift att pröva hållfastheten i argumenten och granska värdet av informationen. Men ingen får sväva i tvivelsmål om att de beslut som fattas är frukter av ingående överväganden — där alla i sammanhanget relevanta fakta har funnits med. I den fråga vi i dag diskuterar här i kammaren har detta grundläggande villkor för ett riktigt beslut satts i fråga. Man har från åtskilliga håll påpekat att vi inte har tillräckligt omfattande underlag för att fatta så viktiga beslut som det här är fråga om. Man har också frågat om det möjligen är så att vi inte vill få reda på allt, därför att det kanske skulle störa ritningarna för beslut som redan är fattade. Jag vill inte låna mig till den sortens insinuationer som den senare frågan är ett uttryck för. Jag ifrågasätter inte mina kollegers bevekelsegrunder för det ena eller andra beslutet i den här frågan. Men jag vågar ändock varna för risken att vi genom en förenklad debatt och låsta positioner kan ge stoff åt den farliga föreställningen att våra beslut inte skulle vila på fullgott underlag. När frågan om den andra etappen av utflyttning av statliga verk behandlats inom folkpartiets riksdagsgrupp har vi kommit till den slutsatsen att det underlag vi har för beslutet inte är tillräckligt. Alltför många frågor som rör personalen, kostnaderna, förvaltningarnas effektivitet m.m. är obesvarade i utredning och proposition. Majoriteten av folkpartiets riksdagsgrupp biträdde riksdagens beslut om en första etapp av utflyttning av statliga verk. Trots att det också då fanns allvarliga invändningar mot beslutsunderlaget ansågs värdet av att skaffa erfarenhet även av utflyttning av hela verk så värdefull att det för de flesta tog över i och för sig berättigade invändningar. Nu är läget annorlunda. Förberedelserna inför genomförandet av denna första etapp går för flera av verken in i sitt slutskede. De två tre närmaste åren skall flyttningen ske. Aktiviteten i verken, hos mottagande kommuner och hos hundratals familjer är hög inför en flyttning som för alla inblandade parter är av genomgripande betydelse. Osäkerheten om hur det skall avlöpa och spänningen inför allt det nya är självklart mycket stora. Skall farhågorna om försämrad service från verken besannas eller skall de visa sig överdrivna? Och framför allt, hur skall alla problem som hänger samman med personalens och deras familjers omställningar lösas? Man kan ställa upp långa listor med frågor som man borde ha besvarade allteftersom den första etappen genom förs. Mot denna bakgrund är det naturligt att många vill vänta litet med fortsättningen. Nog verkar det här vara att hasta mer än vad som är klokt och nödvändigt att redan nu besluta om en andra etapp. Det är emellertid inte bara alla dessa erfarenheter som behöver avvaktas. Det är också kompletteringar i utredningsmaterialet som måste göras och som borde ha varit avklarade redan innan propositionen skrevs. Jag tänker på den alternativa metoden att geografiskt sprida arbetstillfällen och beslutanderätt inom den centrala förvaltningen — att decentralisera i stället för att bara byta placeringsort för ett helt verk. I partimotionen från folkpartiet i samband med första etappen påpekades, som så många gånger förr, vikten av att decentralisera den statliga förvaltningen. I motionen ströks under att decentraliseringsalternativet på sikt sannolikt innebär större regionalpolitiska effekter än utlokalisering. Förra året väcktes en separat motion, i vilken folkpartiet krävde att alla verk som inte berördes av utflyttningsbeslutet 1971 skulle få i uppdrag att själva utreda vilka möjligheter man ansåg sig ha att decentralisera sin verksamhet. Vi nämnde då att direktiven för en sådan utredning borde gå ut på att begära verkens syn på utsikterna att flytta ut upp till 80 procent av sin verksamhet från Stockholm. Det är inget tvivel om att de interna utredningar som gjorts i några verk stärkt oss i övertygelsen om att decentraliseringsvägen är den rätta för att nå alla de mål som kan ställas upp för en minskning av den centrala statliga förvaltningen i Stockholm. Se på resultaten av utredningarna i televerket, vägverket och domänverket! I samtliga dessa verk har man bett att få gå den vägen för att förena en bantning av verksamheten i Stockholm med en effektivisering av förvaltningen. Det råder inget tvivel om att dessa vällovliga strävanden från verkets sida äventyras om vi nu beslutar i enlighet med propositionens förslag. Låt mig, herr talman, få peka på åtminstone fyra viktiga krav som kan uppfyllas bättre med decentraliseringsalternativet : För det första ger det bättre möjligheter att sprida arbetstillfällena i förvaltningen över hela landet. Inget primärt centrum behöver bli utan, såsom nu sker. Dessutom kan åtskilliga beslut och arbetsuppgifter förläggas till våra 280 kommuner i stället för centralt i ett verk. För det andra kan man ta större hänsyn till personalens individuella önskemål. Genom att man låter varje verk göra en omorganisation efter sina speciella förutsättningar kan genomförandet ske i etapper och förläggas så i tiden att det bättre sammanfaller med naturliga avgångar, makes förvärvsarbete, barnens utbildning etc. För det tredje leder med stor sannolikhet en decentralisering av förvaltningen till en effektivare förvaltning. Jag vill erinra om televerkets och domänverkets interna utredningar, som just syftade till att öka verkens effektivitet. Svaret på frågan: Hur skall verken bli effektivare? är decentralisering. För det fjärde och slutligen innebär decentraliseringen ett mera spritt beslutande, dvs. ökad närdemokrati. Ansträngningarna i detta syfte får inte mattas därför att vi flyttar de centrala ämbetsverken. Jag vill erinra kammaren om att ökad uppmärksamhet på denna fråga krävs av folkpartiets, centerpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter i reservationen 2. Vi har sammanfattningsvis möjligheter att förena alla goda syften om vi väljer decentraliseringsalternativet. Det är en gåta för mig att man har blundat för detta. Det råder inget tvivel om att det är det regionalpolitiska motivet — en dämpning av expansionen i Stockholm och en jämnare fördelning av arbetstillfällena också inom den statliga förvaltningen — som spelat den avgörande rollen i den här frågan. Som jag redan påpekat skulle man få en ännu jämnare fördelning av arbetstillfällena om man valde decentraliseringsalternativet. När man ser till den regionalpolitiska effekten måste man dessutom fråga sig om vi möjligen skulle kunna få fler arbetstillfällen med de medel som nu ställs till förfogande. Det är ett resonemang som tyvärr lyser med sin frånvaro både i utredningen och i propositionen. Ändå borde ju det vara en tanke som slår varje ekonomiskt lagd människa: Finns det en billigare väg att nå samma eller bättre mål? Låt mig till slut peka på några uppgifter som finns i den proposition som vi skall diskutera om en vecka — den om de regionalpolitiska medlen. Där anges att vi sedan en mer aktiv regionalpolitik började bedrivas 1965 skapat 18 000 arbetstillfällen för knappt 2 miljarder kronor. Det mesta av de medlen är dessutom lån som kommer att betalas tillbaka till staten. Även om detta i och för sig inte är något häpnadsväckande gott resultat så visar det möjligen att vi är på rätt väg. Men jämför man detta med kostnaderna för en omflyttning av 3 800 tjänster som om allt räknas med snarare ligger över än under 1 miljard kronor så måste tveksamheten öka. Jag vill med det här inte ha sagt att varje motiv saknas för utflyttning av hela verk. Jag har bara velat stryka under att det finns många viktiga aspekter som inte har blivit belysta och som därför motiverar att vi skjuter på ställningstagandet tills en sådan komplettering skett. Av den anledningen anser jag att frågan bör återremitteras till fortsatt utredning och yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! När riksdagen 1971 beslutade om den första etappen av utflyttningen av statliga verksamheter rådde stor politisk uppslutning kring meningen att den borde följas av en andra etapp. Denna mening hade närmast formen av en beställning. Såväl den första som den andra utlokaliseringsetappen har förordats av en stark remissopinion. I stort sett gemensamt för remissopinionen är dock att man anser att den egna verksamheten inte skall bli föremål för utflyttning. I de riktlinjer och målsättningar för den kommande regionalpolitiken som riksdagen tog ställning till före jul i fjol var det också stor uppslutning från alla partier kring att utlokalisering av statliga verksamheter var ett av medlen att ernå bättre regional balans. Den mycket starka befolkningstillväxten i Stockholm har inte minst under 1960-talet bestått i en expansion av den statliga förvaltningsoch administrationsapparaten. Tre fjärdedelar av den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholm arbetar inom administrationsoch tjänstesektorn. Det har från alla politiska partier uttalats att man vill dämpa storstädernas och inte minst Stockholms tillväxt. Trots den påtagliga näringsmässiga ensidigheten i Stockholm måste man dock konstatera att dess arbetsmarknad är den mest attraktiva i hela landet. Med vanlig rörlighet och avgång inom denna arbetsmarknad bör det finnas rimliga möjligheter i Stockholm för de flesta statstjänstemän som inte flyttar med till de nya orterna att få ett lämpligt arbete. För centerns del är denna utflyttning av statliga verksamheter primärt en fråga om utflyttning av arbetstillfällen och inte av människor — jag vill understryka detta. Det är givetvis lika svårt att flytta från en ort där man anpassat sig och där man trivs oavsett var orten ligger. Det gäller naturligtvis också Stockholm. 1971 engagerade vi oss mycket starkt för att så långt möjligt eliminera de personliga olägenheterna med utflyttningen. Vi har också tagit upp denna fråga i år. Det gäller oavsett om de anställda flyttar med till de nya orterna eller utnyttjar möjligheten till omflyttning till nytt arbete i Stockholm. I 1971 års utskottsbetänkande gav också uttryck för detta. Dessa strävanden har fullföljts genom statens personalnämnd och genom andra organ. Från personalorganisationerna har uttryckts att man uppnått rimliga förhandlingsresultat. Särskilda insatser görs såväl för personal som flyttar som för dem som vill stanna kvar. Ändå är det ju alldeles klart att inte alla problem kunnat bemästras. De personliga situationerna kan vara av tusen och ett olika slag. Så är det för oss alla i vårt samhälle. Samhällets resurser att lösa alla problem är begränsade. Det gäller också de anställda i de verksamheter som nu föreslås bli utlokaliserade. Vi har i vårt land en inte så liten otrygghet på grund av förändringar i näringsliv och samhälle. Strukturförändringen i jordoch skogsbruk är ett exempel. Den har berört hundratusentals människor med betydande personliga tragedier som följd i vissa fall. Större och mindre företag läggs ner med ibland stora återverkningar för enskilda. I Karlskrona förändrades t.ex. situationen radikalt för ca 4 000 människor, när varvet där måste läggas ned. I och för sig är ju inte det någon tröst för alla dem som trots de särskilda åtgärderna ändå känner sig drabbade genom verksutflyttningen. Ett föränderligt samhälle skapar svårlösta problem, som i enskilda fall inte är möjliga att tillfredsställande bemästra. Det finns anledning att beklaga detta. Jag vill dock slå fast att vi från centern är angelägna om att lösa dessa problem så långt det går. I detta sammanhang vill jag inte använda argumentet att vissa statstjänstemän har skyldighet att flytta med arbetsuppgiften. Vi har inte sett problemen från den utgångspunkten. De politiska partierna var förra gången eniga om att det inte kan ankomma på någon annan än statsmakten att besluta om lokalisering av statliga verksamheter. Ingen torde väl heller i dag ifrågasätta denna rättighet utifrån helhetens och samhällets bästa. Även denna gång har inrikesutskottet trots tidspress avsatt tid till hearings. Naturligtvis har då såväl personalfrågor som verksamhetens framtida effektivitet främst berörts. Jag tvivlar inte på de uppvaktandes ärliga övertygelse och avsikter. De är säkert de allra bästa. I de enskilda fallen tycker jag dock att det ibland har varit svårt att bedöma den praktiska verkligheten och sakinnehållet i en del uttalanden. Man får ju inte helt utesluta att vissa framförda motiv — utan direkt avsikt, det vill jag gärna också understryka — kan ha överbetonats och betraktats från så att säga den ena partens synpunkt. I något fall har vi haft möjlighet att ta del av olika meningsriktningar. Det är onekligen berikande även i dessa sammanhang. Kontakter av olika slag och verksamhetsmönster för de utlokaliserade verken kommer naturligtvis att i vissa fall förändras. Jag vill inte utesluta att överkostnader i en del fall kommer att uppstå. De får då vägas mot de fördelar man vinner med utflyttningen. Förmodligen kommer den nya verksamheten efter en tid att ha anpassat sig ganska bra. Vissa exempel från det enskilda näringslivet visar detta. I något fall kan vi ha huggit i sten, när vi trots varningar från vederbörande personal ändå har biträtt propositionen. Från oppositionssidan har vi inte haft någon insyn i utredningsarbetet, och det är ju på det stadiet man har möjligheter att tränga in i den praktiska verkligheten. Jag beklagar att inte parlamentariker har givits denna möjlighet. Att vänta till dess erfarenheter vunnits skulle förskjuta genomförandet av denna andra etapp fram till mitten av 1980-talet. Osäkerheten och ovissheten hade då kvarstått hos många verk och skulle menligt ha påverkat deras verksamhet. Kostnaderna för utflyttningen anges i propositionen till 420 miljoner kronor i investeringskostnader och 100 miljoner kronor i flyttningskostnader. Nedgången i produktionen och sämre effektivitet uppskattas i propositionen till 15 miljoner kronor i initialskedet och beräknas avta efter hand. Personal som besökt utskottet har sagt att alla dessa belopp är för lågt beräknade. Utredningsmannen herr Vinde uttalade i utskottet att samtliga berörda verk hade fått i uppgift att göra ekonomiska beräkningar men i allmänhet tagit ganska lätt på den uppgiften. Endast i ett fall, jag inte nu erinra mig vilket verk det var, hade man lagt ned ett grundligt arbete för att få fram en realistisk siffra. Den visade sig ligga under den utredningsmannen beräknat. Även på det här fältet står alltså uppgift mot uppgift. Det är svårt för en i dessa speciella problem icke initierad att få en objektiv bild. Redan 1963 uttalade den dåvarande lokaliseringsutredningen att den statliga förvaltningen var mycket trångbodd och splittrad inom Stockholmsområdet. Samma förhållanden råder också nu. Mycket stora nybyggnadsbehov förutses om inte statliga förvaltningar flyttas ut. Det är ett känt förhållande att det är betydligt dyrare att bygga i Stockholm än flerstädes i övriga landet. Man kan därför räkna med att det här inte är fråga om en nettokostnad för nybyggen på 420 miljoner kronor. Dessutom byggs vissa lokaler för kommunalt behov samman med lokaler för statliga behov, som det ändå skulle varit nödvändigt att bygga i Stockholm. En viss vinst bör t.o.m. kunna göras på grund av att man slipper bygga dyrt i Stockholm. I vissa fall har verk som föreslås bli utflyttade nyss flyttat in i nya lokaler. Det är förståeligt om de anställda i de fallen upplever en utflyttning nu som negativ och som exempel på mindre god planering. Risken för nedgång i effektiviteten under flyttningsskedet är uppenbar men bör nog inte överdrivas. Effektiviteten på den nya orten jämförd med effektiviteten om verksamheten legat i Stockholm är svårbedömbar. Jag tror dock att man inte kan utgå från, som det påståtts från en del håll, att den i övervägande antalet fall blir sämre. På plussidan har man dessutom att räkna med vad verksamheten kommer att betyda för en differentiering av arbetsmarknaden på den nya orten och vad det betyder att denna ort får ett antal nya arbetstillfällen. På flera av orterna kommer också utflyttningen att ha stor betydelse för utvecklingen av den högre utbildningen där, t.ex. FOA:s och SBL:s utflyttning till Umeå. Till sist, herr talman, några ord om reservationen 2 rörande den framtida decentraliseringen av statliga verksamheter. Den nu ifrågavarande utlokaliseringen är endast en geografisk utlokalisering. Den primära frågan för oss i centern är en decentralisering av statliga funktioner till kommunal nivå och länsnivå. Vi är övertygade om att vårt samhälle skulle fungera bättre om en sådan decentralisering gjordes. Det är i de allra flesta fall mest rationellt att ha ledningsfunktionerna för riksuppgifter i huvudstaden. De allra flesta verken kommer också i framtiden att ligga där. Samma förhållande gäller så gott som alla riksomfattande näringsoch fackliga organisationer och institutioner. Enligt centerns mening kan emellertid mycket som nu handläggs centralt i Stockholm, såväl av staten som av andra, mycket väl och med bättre effekt decentraliseras ut till regionerna och kommunerna. Från flera av de statliga verken har vid deras kontakter med inrikesutskottet framkommit samma mening. Det är enligt vår uppfattning inte bara fråga om att decentralisera funktioner utan också, och inte minst, beslutanderätt. Det skulle vara utomordentligt värdefullt, enligt vår mening, för länsdemokratiutredningen att ta del av ett ambitiöst utredningsarbete inom de statliga verken för att utröna vilka uppgifter som med fördel kunde decentraliseras.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i alla sammanhang där verksutflyttning varit aktuell sökt framhålla att den i vart fall inte är någon regionalpolitisk åtgärd av tyngd och betydelse. Det är fel när man från regeringshåll söker skapa det intrycket, och det är lika fel när regionala politiker på hemmaplan agerar precis som om livet och framtiden hänger samman med frågan om den egna bygden kan få ett statligt verk — liksom en skänk från ovan. Vi kommunister ser hur bockfoten tittar fram under moder Sveas kjortelfåll. Regeringen har ett självklart intresse av att framställa omlokaliseringen av viss statlig verksamhet som en mycket tung regionalpolitisk åtgärd. Man känner trycket från en folkopinion som med all rätt vredgas över den avfolkning och utarmning som har drabbat hela länsdelar, en utarmning som har sanktionerats och befrämjats av den sittande regeringen. Det är en hård kritik, som måste svida i skinnet på de ansvariga, och den svedan söker man nu lindra genom åtgärder som man tror kan bidra till att sänka temperaturen några grader i områden där kritiken är störst, där även de troende vacklar inför trycket av de väldiga regionala problem som tornar upp sig. Det är därför man lägger fram en riksplan som i grunden ingenting förändrar. Det är därför man går in för omlokalisering av statliga verk, vars andra etapp riksdagen nu diskuterar. Men regeringen får också erfara sanningen i det gamla ordspråket om att ”hur man än vänder sig har man ändan bak”. Visserligen gör man nu å ena sidan en del lokala förtroendemän lika lyckliga som Israels barn när det regnade manna från himlen, men å andra sidan har man skapat en proteststorm från tjänstemän och andra här i Stockholm — en opinion mot regeringen som moderater och folkpartister begärligt slickar i sig. I reservationerna är visserligen både moderater och folkpartister tämligen stillsamma, men i deras tidningar och i vissa andra sammanhang har det varit mycket larmande, mycket talande och skrivande om vilken eländig situation de berörda tjänstemännen hamnar i. Men vi har länge haft en annan typ av tvångsförflyttning — en tvångsförflyttning i massomfattning som har pågått under många år. Det har rört sig om vanliga arbetare. Då har också folkpartiet och de moderata tigit och samtyckt. Den tystnaden liksom den omsorg man nu har utvecklat inför en annan typ av arbetskraftsförflyttning är verkligen talande. Däremot är reaktionen från de berörda tjänstemännen själva mera respektabel. Att tvingas flytta mot sin vilja är alltid någonting negativt, oavsett det gäller flyttning från Pajala till Trollhättan, från Stockholm till Umeå eller vilken ort det nu kan handla om. Från vpk ss sida vill vi betona hur viktigt det är att myndigheterna tar största möjliga hänsyn till berörd personal, att man inte stelbent klampar fram. Ett av de problem vi har pekat på är att utflyttningen kan skapa nya sysselsättningsproblem, framför allt för kvinnorna, de kvinnliga moatjéerna.

Staten som arbetsgivare bör därför inom ramen för sin personaloch lönepolitik pröva vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas i syfte att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor.” Jämställdhet måste självfallet också innebära samma chans till arbete. Regeringen har lagt fram ett förslag som nu behandlas och måste givetvis erinras om sitt ansvar för att frågor av den typen blir lösta på ett för personalen acceptabelt sätt. Jag vill emellertid passa på att säga att den grupp som nu är aktuell för förflyttning är en sällsynt gynnad kategori i jämförelse med den stora massan utlokaliserade. I mitt län har folk så länge jag kan minnas, och säkert långt tidigare, levt under hotet att få flytta, vare sig de har velat eller inte. Den utflyttningen har tvingats fram av storkapitalet, den har administrerats och befrämjats av regeringen, som i det fallet har haft fullt stöd av både folkpartister och moderater. Det är en utlokalisering som har genomförts i massomfattning, och den har skapat tusen och åter tusen mänskliga tragedier. De arbetare som har sparkats i väg med enkel biljett har inte haft något val. Möjligen har de haft valet mellan att flytta och att svälta ihjäl. Då har det inte varit frågan om någon bedömning av familjens totalsituation, om exempelvis den ena parten i familjen har kunnat få jobb på utflyttningsorten. Man har inte haft någon klagomur. Motspänstiga har fått stämpeln arbetsvägrare och blivit utstämplade från sina kassor. Den kategorin utlokaliserade har inte heller haft någon möjlighet att ställa krav på viss bostadsstandard, social service eller liknande. Ofta har de hamnat i en baracktillvaro av så deprimerande karaktär att ingen myndighet skulle ens drömma om att erbjuda något liknande till de tjänstemän som nu är aktuella för förflyttning. De har inte haft några garantier för säkert, långvarigt och välbetalt arbete. För den kategori som nu aktuell är situationen precis tvärtom. De kommuner som skall ta emot de här verken har tävlat om att erbjuda de bästa möjliga villkor. Ja, man har bildligt talat rullat sig i stoftet för att ordna allt så bra som möjligt. Som skottspolar har kommunalmännen avlöst varandra med uppvaktningar, och dragkampen mellan de olika kommunerna har ibland fått sådana yttringar, att man med fog kan tala om ett löjets skimmer över tillställningen. Med det sagda menar jag självfallet inte att hänsynslösheten gentemot hundratusentals norrlänningar och andra tvångsförflyttade arbetare skulle kunna tjäna som något försvar för ett dåligt hänsynstagande gentemot den personal som nu är aktuell för förflyttning. Tvärtom menar vi i vpk att all möjlig hänsyn till verkspersonalen måste tas — just sådan hänsyn som icke har tagits när det gäller den verkligt omfattande tvångsförflyttning som har pågått i flera decennier. Vi är emellertid i princip anhängare av en geografisk decentralisering inom den statliga förvaltningen. Alla statliga verk behöver inte ligga i Stockholm! Utflyttningen får vissa positiva effekter. Dit hör bl.a. att utflyttningarna hejdar den kraftiga personaltillväxten inom offentlig förvaltning i Stockholm. Dit hör vidare att man motverkar att Stockholm i allt större utsträckning förvandlas till en tjänstemannastad. Dit hör också att arbetsmarknaden på utflyttningsorten blir något mera differentierad, och dit hör förhoppningen att statlig utlokalisering i någon mån kan tvinga privata konsultoch dataföretag att söka sig ut i landet. Det kommer förmodligen att sägas här i debatten — och det är riktigt — att det också finns uppenbara Stockholmsproblem, bl.a. när det gäller arbetsmarknaden. Men de problemen har ju inte skapats av utflyttningen av de statliga verken. Orsaken är framför allt att det har skett en snedvridning av regionens arbetsmarknad. Bara sedan 1960 har antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrierna minskat med nästan en fjärdedel. FCO i Stockholm har tagit upp de problemen i en skrift som bär den talande titeln ”Blir Stockholm en region utan arbetare?” Det finns alltså skäl till åtgärder som kan bidra till att åstadkomma normalare proportioner. Samtidigt som vi framhåller att vi är för en geografisk decentralisering av den statliga förvaltningen vill vi hårt och bestämt polemisera mot uppfattningen att det skulle vara något betydelsefullt regionalpolitiskt grepp. Utflyttningen av de statliga verken skapar ingen ny sysselsättning av betydelse. Arbetsplatserna är redan intecknade. De regionala problemen måste lösas genom åtgärder av helt annat slag.

Vad som nu sker är att man i två etapper genom den här omlokaliseringen av de statliga verken flyttar ut cirka 10 000 arbetstillfällen. Det bryter inte trenden. Strömmen till vissa av storfinansen utvalda koncentrationsorter kommer däremot att fortsätta. För att klara problemet med sysselsättningen och den regionala obalansen krävs det en helt ny politik. Den koncentrationspolitik som under de senaste decennierna har präglat vårt land beror på att samhället inte har skaffat sig kontrollen över investeringarna, att man har accepterat den kapitalistiska koncentrationsprocessen. Det har inte funnits plats för den totala samhällsekonomiska kalkylen. Planeringens innehåll och huvudtendens har inte rimmat med folkflertalets behov och önskemål. Därför har det skapats väldiga människomyrstackar. Därför har hela regioner utarmats. Men i dagens läge måste det också stå klart att det inte bara handlar om koncentrationen till vissa områden. Nu råder det en mycket betänklig stagnation i sysselsättningsutvecklingen över huvud taget. Vad man tidigare kallade Norrlandsproblemen har spritt sig över hela landet. Också regioner som tidigare kännetecknades av en snabb ekonomisk tillväxt och underskott på arbetskraft har nu en omvänd situation. Vänsterpartiet kommunisterna slåss för målsättningen att varje län skall ha full och effektiv sysselsättning utan avfolkning, och i det särskilda yttrandet av herr Hallgren framhåller vi också vilka åtgärder som måste vidtas. För oss och för många andra står det i dagens läge klart att vi har att se fram mot sysselsättningsproblem av sådana dimensioner att man inte kommer att kunna hålla arbetslösheten vid nuvarande nivå och ännu mindre ha möjlighet att skapa full sysselsättning — dvs. om inte helt andra metoder kommer till användning än för närvarande. Vi anser att sysselsättningens och den regionala obalansens problem måste lösas genom ett snabbt utarbetande av ett statligt industrialiseringsprogram, genom ett statligt uppbyggande av nya framtidsbetonade industrier och genom en djärv utbyggnad över huvud taget av den statliga industrisektorn i vårt land. Vi vet att kapitalismen varken vill eller kan skapa regional balans. Det står nu också klart att den är oförmögen att skapa den nödvändiga tillväxten i sysselsättningen. Av det måste man dra de praktiska slutsatserna. Det räcker inte med marginella lösningar av det slag som man nu sysslar med. När det gäller att skapa en halv miljon nya arbetstillfällen, att få slut på avfolkningspolitiken och utarmningen av skogslänen, räcker det inte med att lokalisera ut ett och annat statligt verk och tro att en förnöjsamhetens sky skall breda ut sig över bygder och människor. Gustaf Fröding skrev en dikt som heter Ve. Jag tycker den passar bra i sammanhanget. Där finns bl.a. följande rader: över dem som oss stenar ge när de skulle giva oss bröd och ge halmstrån åt oss till stöd. som för sanning oss humbug ge ve er hycklare, trefalt ve. Med det vill jag ha sagt att trots att vi från vårt håll principiellt är för utflyttningen av de statliga verken och därför yrkar bifall till utskottets förslag, så kan vi under inga förhållanden karakterisera det som någon kraftfull regionalpolitisk åtgärd i en tid då hela bygder praktiskt taget ropar efter industriell expansion och förnyelse. Det är ungefär detsamma som att giva hungrande stenar i stället för bröd.

Herr talman! Debatten här i dag liknar inte mycket den som har förekommit i massmedia, när man där diskuterat omlokaliseringen av statliga verk. Debatten här präglas, tycker jag, av en återhållsamhet i motiveringarna för t.ex. uppskov — det gäller anförandena från såväl herr Nordgren som herr Peterson i Linköping. Kanske det beror på vad herr Peterson i Linköping sade att politikerns uppgift är att söka sanningen. Men då kommer omedelbart nästa fråga: Vad är sanningen i det här sammanhanget? Även om politikerns uppgift är att söka sanningen, tror jag — det vill jag säga redan inledningsvis till dem som står för reservationen 1 — är det också hans uppgift i en representativ demokrati att ta ställning, även om det ibland kan vara besvärligt och om man vill skicka med en brasklapp att ta till i framtiden. I det här fallet har det för mitt vidkommande inte varit särskilt svårt att ta ställning, när jag liksom utskottsmajoriteten har accepterat propositionens förslag, och det skall jag försöka motivera i det följande. När vi den 26 maj 1971 diskuterade förslaget om utlokalisering av statliga verk var utskottet fullständigt enigt i princip om att utlokalisering skulle äga rum. Det fanns reservationer på vissa punkter, dock icke när det gällde förslaget i stort. Dessutom var också utskottet enigt om att man hade att motse en ny utlokalisering, därför att det av propositionen framgick att delegationen fortsatte sitt arbete. Inte heller mot denna syn och uppfattning fanns några skilda meningar i utskottet; en avvikande mening omfattades endast av ett fåtal här i riksdagen. Däremot hade många motionärer begärt att riksdagen skulle ta hänsyn till deras ort, till deras region, vid den fortsatta utlokaliseringen av statliga verk. Utskottet sade då att man icke i anledning av dessa motionsyrkanden ansåg det lämpligt att peka ut vissa orter som mottagare vid fortsatta utlokaliseringar. Man underströk samtidigt att vissa regioner, bl.a. de fyra nordligaste länen och sydöstra Sverige, borde komma i åtanke vid kommande omlokalisering. Det förhållandet att riksdagen godtog dessa principer visar ju att alla var överens om att det skulle komma en andra etapp. Men sedan 1971 har det, av skäl som jag inte kan finna några speciella motiv för, skett en omvärdering inom folkpartiet och moderata samlingspartiet. Ja, inom folkpartiet har man även i denna fråga delade meningar då utskottets ordförande, som tillika är andre vice ordförande i folkpartiet har en annan uppfattning än den som framkommit i partimotionen. Det är ganska typiskt för hela den regionalpolitiska debatten att alla är så intresserade av regionalpolitik fram till det ögonblick då man skall fatta beslut. Om det då visar sig att regionalpolitiska insatser medför olägenheter på andra områden försöker man dra sig tillbaka direkt. Då går de egna intressena före och viljan att syssla med regionalpolitik blir bara en läpparnas bekännelse. Utskottsmajoriteten är helt på det klara med att en omlokalisering av statliga verk medför personliga omställningsproblem och att den även kan drabba verkens organisatoriska verksamhet. Men när vi har försökt väga ihop föroch nackdelar har vi kommit fram till att från samhällsekonomins synpunkt är en omlokalisering en riktig åtgärd. Jag kommer senare att utförligare behandla personalproblemen. Mot bakgrunden av vad jag sade om viljan till regionalpolitiska åtgärder via en omlokalisering av statliga verk kan det kanske vara lämpligt med en liten historieskrivning. Redan 1941 föreslog riksdagens revisorer i sin berättelse att statliga ämbetsverk skulle lokaliseras utanför Stockholm. Utredningen angående näringslivets lokalisering lade år 1951 fram ett betänkande som även behandlade lokalisering av statlig verksamhet. Denna utredning kom fram till att nära nog samtliga statliga verk bedriver en verksamhet vars förläggning har lokaliseringspolitisk betydelse. Herr Lövenborg, herr Nordgren och herr Peterson har sagt att detta kanske i och för sig inte är någon lokaliseringspolitik eller regionalpolitik. Men sett mot bakgrunden av att man bedriver en verksamhet vars förläggning har lokaliseringspolitisk betydelse tycker jag ändå det är ett riktigt antagande. 1955 års långtidsutredning diskuterade bl.a. utflyttning av delar av statlig verksamhet som ett medel att dämpa Storstockholms tillväxt. 1957 tillkallades en lokaliseringsutredning och denna lade fram förslag år 1963 där man framhöll att i princip kunde all statlig verksamhet vara möjlig att flytta ut. Förslaget berörde 120 statliga verksamhetsgrenar med närmare 30 000 anställda. Av 125 remissinstanser var 100 helt negativa till förslaget. Detta ledde till att någon åtgärd från statsmakternas sida icke kom till stånd. Så kom vi fram till år 1971 och då äntligen fattades beslut om att flytta ut 34 myndigheter eller delar av myndigheter med ca 6 100 anställda. De skall flytta ut till 13 orter. Förberedelsearbetet med denna etapp är nu i full gång. I diskussionen för två år sedan sade jag att jag försökt få reda på om något liknande förekom internationellt sett. Då hade jag inte lyckats. Men nu har jag fått fram att det finns vissa erfarenheter i utlandet. I Storbritannien har man flyttat ut statliga verk till Wales, Skottland och norra England. För närvarande arbetar en ny utredning som har en ambitionsnivå att flytta ut mellan 50 000 och 60 000 tjänstemän i centralförvaltningen från London. I Holland har regeringen redovisat förslag om att flytta ut 25 000 tjänstemän från Haag under de närmaste tolv åren. Beslut om en första etapp är redan fattat och berör 6 500 tjänstemän som skall flytta under de närmaste 4—5 åren. Utlokaliseringen sker främst till norra Holland och provinsen Limburg. I Frankrike pågår successiva utflyttningar. Utrikesdepartementets administrativa avdelning har t.ex. flyttat upp ungefär 40 mil från Paris. På Irland har frågan om utlokalisering börjat att studeras. Varför gör man utlokaliseringar här i Sverige och i utlandet? Ja, det är en fråga man kan ställa sig, och jag tror att svaret finns i det påpekande jag redan citerat och som gjordes av utredningen om näringslivets lokalisering, nämligen att nära nog samtliga statliga organ bedriver en verksamhet vars förläggning har lokaliseringspolitisk betydelse. Vill man bedriva en aktiv lokaliseringspolitik, där omlokalisering av statlig verksamhet bara är en del, måste man nog också acceptera att statliga organ flyttas till andra regioner och på sätt förstärker deras arbetsmarknad. Detta i sin tur hoppas vi skall vara den injektion, som gör dessa regioner attraktiva även för det privata näringslivet och för exempelvis den producentkooperativa föreningsrörelsen. I propositionen framkom, vilket utskottet understryker, att någon ytterligare omlokaliseringsomgång av det omfattande slag som är fallet med de två föreslagna etapperna inte bör komma i fråga. Därmed har man förmodligen tillgodosett de yrkanden som framförts i bl.a. motion 1973:1675. Jag tror också att detta understrykande är viktigt, även mot bakgrunden av att personalens intresse så långt som möjligt skall tillgodoses. I reservation nr 1 till utskottets utlåtande, som herrar Nordgren, Peterson i Linköping och Oskarson står bakom, vill man ha ett avslag på propositionen och ett uppskov med ställningstagande om ytterligare omlokalisering. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att det bara är fråga om ett uppskov. Vad innebär det för personalen? Vad jag kan se kommer de att få leva i ovisshet en tid framåt, exempelvis till mitten av 1980-talet, som herr Nilsson i Tvärålund sade. Även om man kanske kan vinna tillfällig popularitet genom att begära uppskov med ett beslut, har jag den bestämda uppfatttningen att det skulle vara olyckligt, inte bara för den personal som berörs av andra etappen, utan även för dem som omfattas av första etappen, vilken nu är i gång. Jag grundar min bedömning på de möjligheter som skall finnas för berörd personal att få omplacering till annat statligt verk om de inte vill flytta med. Det senare är ett led i en aktiv personalpolitik, som staten för i dessa sammanhang. Om man som reservanterna vill, skjuter upp beslutet, kan det leda till att personalen i ett omlokaliseringsverk söker sig till ett av de nu aktuella verken och därefter om några år blir föremål för ett nytt beslut. Nej, jag tror att även personalen vid närmare eftertanke anser att det är bättre med ett beslut nu, så man vet vad man har att rätta sig efter i stället för att skjuta upp avgörandet några år framåt. Jag skulle ha större respekt för reservationen om man direkt sagt ifrån att någon mer omlokalisering icke skall äga rum, utan att det fick vara nog med den första etappen. Då hade man icke skapat osäkerhet om sin ståndpunkt, utan i stället klarhet. Nu försöker man dels vara motståndarna till omlokaliseringen till lags och samtidigt ge de grupper ute i landet som anser att det skall ske omlokalisering ett hopp för framtiden. Hur skall man t.ex. klara den kommunala planeringen, om man får en sådan ryckighet som skulle bli följden om reservanternas förslag gick igenom i riksdagen? Det finns även en annan synpunkt i denna reservation som leder fram till en fråga: Hur skall en eventuell borgerlig regering handskas med denna materia om de mot all förmodan skulle komma i regeringsställning efter valet i höst? Blir det en proposition om att beslutet om omlokalisering skall skjutas upp till en osäker framtid? Vissa antydningar i den riktningen framkom i riksdagsdebatten den 15 mars 1972 från herrar Ullsten och Wennerfors. Nog borde svenska folket helst redan i dag få ett besked, men under alla förhållanden före valet. Man säger också i sin reservation att man inte prövat möjligheterna till delegering av beslutsfunktioner eller utflyttning av delar av verk. Hur är reservanternas ställning till dessa frågor i det praktiska handlandet? Jo, i ett särskilt yttrande talar de om att därest deras reservation 1 faller kommer de att stödja de reservationer som yrkar avslag på omlokalisering av vissa myndigheter. Det är reservationerna 4, 5 och 6. Detta innebär ju att man kommer att gå emot utlokaliseringen av FOA till fyra platser och en del av skolöverstyrelsen till Sundsvall. Hur rimmar detta med påståendet att man skall pröva möjligheterna för en decentralisering och utflyttning av vissa delar av verk, när man säger nej till de förslag som finns i propositionen i den riktningen? Man säger också i reservationen att man inte undersökt om man skulle kunnat nå samma resultat med traditionella regionalpolitiska medel. Jag vet inte vad man menar med traditionella regionalpolitiska medel, men låt mig hänvisa till vad jag redan sagt om att statliga verk bedriver en verksamhet som har betydelse även för näringslivets lokalisering. Jag ser aldrig den här frågan om decentralisering och utflyttning av hela verk som ett antingen—eller utan som ett både—och. Det var så i den första etappen, och är det också om riksdagen fattar beslut enligt utskottet i den andra etappen. När jag ändå är inne på personalens ställning vid en omlokalisering vill jag säga några ord om de åtgärder som vidtagits för att underlätta för de berörda att få sina problem lösta. Jag sade redan 1971 att varje omplacering och flyttning innebär personliga problem. Jag har full förståelse för personalens känsla för sin hembygd och för sitt arbete. Men samtidigt måste jag hävda att även vår synpunkt, att skapa möjligheter för människor i andra delar av vårt land att fortsätta att leva på sina hemorter, skall respekteras. När det gäller personalens inflytande vill jag understryka att särskilda Organisationskommittéer bildas i de berörda omlokaliseringsmyndigheterna, och att ortskommittéerna kompletteras med representanter för de myndigheter som nu blir berörda och att om så erfordras nya ortskommittéer bildas. Dessutom skall nämnden för omplaceringsfrågor, som har att pröva om anställd vid första etappens omlokaliseringsmyndigheter bör undantas från flyttning, även genomföra denna prövning för den personal som berörs av andra etappen. Statens personalnämnd skall liksom tidigare medverka till att sådan personal som undantas från omplacering erbjuds en så långt möjligt likvärdig statlig anställning i Stockholmsområdet. Åtgärder har vidtagits för att bereda personalen inflytande på genomförandet av omlokaliseringen. I en del motioner tar man upp problemet med att skaffa medföljande familjemedlemmar arbete på lokaliseringsorterna. Utskottet understryker vikten av att effektiva arbetsförmedlande resurser sätts in för att lösa detta problem. Men samtidigt är det också viktigt att de mottagande orterna har en sådan arbetsmarknad att man har en reell chans att klara detta problem. Om man skulle följa centerpartiets motioner i regionalpolitikfrågan om att man även kan välja mindre orter med en begränsad arbetsmarknad för denna omlokalisering, då kan man absolut inte leva upp till denna partimotions yrkande om att denna fråga skall beaktas. Här är det verkligen fråga om att välja ståndpunkt. Vill man så långt det någonsin går lösa medflyttande familjemedlemmars sysselsättningsproblem, då måste också mottagningsorterna ha en viss storlek. Detta tycker jag är mycket viktigt att man stryker under. Och när herr Nilsson i Tvärålund säger att centerpartiet är redo att lösa de personliga problemen så långt det är möjligt, så vill jag understryka att där finns absolut inga motsatsförhållanden, och vi försöker alla göra det bästa för personalen. När jag ändå är inne på centerpartiets motion nr 1705 vill jag påtala en direkt felaktighet i densamma. Man skriver på s. 7 i motionen följande: ”Såsom framhållits kritiserade riksdagen starkt den brist på samråd med de anställdas huvudorganisationer och företagsnämnderna som kännetecknade beredningen inför den första omlokaliseringsdebatten.” Man hänvisar alltså till riksdagens beslut 1971. I samma motion skriver man på s. 5 följande: ”Förslaget om utflyttning har väckt stark kritik från anställda och deras organisationer.” Detta var alltså en redogörelse för bakgrunden till de motioner som väcktes. Vad var det då som utskottet sade? Jo, följande: ”Utskottet vill först framhålla att statsmakternas rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet inte kan sättas i fråga. Detta bör dock inte utesluta att ett värdefullt samråd kommer till stånd i lokaliseringsfrågorna med berörd personal och verksledning. En sådan ordning är ägnad att främja ändamålsenliga lösningar i sakfrågan och skapa en positiv attityd hos personalen. Med hänvisning till det ovan sagda vill utskottet understryka angelägenheten av att de anställda bereds inflytande i det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet för utflyttningen.” Jag är fullt medveten om att man i en motion kan skriva fel, och om det hade varit en isolerad företeelse från centerpartiet kunde man väl ha förbigått den med bara ett påpekande.

Jag vill vidare säga till herr Nordgren, som också berör personalpolitiken, att den tidigare anförda meningen, ”utskottet vill först framhålla att statsmakternas rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet inte kan sättas i fråga”, fanns med i de borgerliga partiernas reservation i denna fråga. Detta var dock mera en parentes, herr talman, vad jag vill framhålla är att det uttalande som riksdagen gjorde om ett värdefullt samråd tydligen har fullföljts. Detta återspeglas bl.a. i att det inte finns någon reservation i denna fråga. Det som utskottet sade om samarbete, inflytande för personalen, möjligheter att få stanna kvar i Stockholm m.fl. personalfrågor skall enligt utskottet bestå och även utvecklas. Detta anser vi vara viktigt. Sedan några ord om kostnaderna. Jag kan mycket kort gå igenom denna punkt. Herr Nilsson i Tvärålund tog upp kostnadsaspekten ganska utförligt. Låt mig dock säga att delegationens kostnadsberäkning grundar sig på det enda empiriska material som finns över utflyttning av statliga verk, nämligen försvarets fabriksverks utflyttning till Eskilstuna. Under utredningens gång bereddes samtliga verk möjlighet att redovisa kostnadskonsekvenserna för det egna verket. Ett enda verk — riksskatteverket — kunde prestera detaljerade kostnadsberäkningar, och där visade det sig att verkets beräkningar låg under de av delegationen gjorda beräkningarna. I samband med remissbehandlingen presterade vissa verk kostnadskalkyler som översteg delegationens. I verkens och myndigheternas kalkyler ingår dock oftast effektivitetsförluster, vilka svårligen går att realistiskt beräkna. Typexemplet är FOA, som själv beräknar kostnaderna till 200 miljoner jämfört med 130 miljoner enligt delegationen. I FOA :s beräkningar ingår dock även kostnader av typen utebliven forskning. Hur kan man nu beräkna dem? Ävenledes finns i vissa verksberäkningar sådana poster med som minskad effektivitet. Jag skall inte säga någonting om grunden för dessa kostnadsposter, men ibland får jag en känsla av att man tror att det när man flyttar ut i landsorten nästan bara blir fråga om att sitta och rulla tummarna. Jag vet inte om man har den uppfattningen, men jag vet att man jobbar också ute i landsorten, och jag är övertygad om att också dessa verk kommer att göra det. Samtliga borgerliga partier har vidare ställt sig bakom reservationen 2, som berör det som har diskuterats här, nämligen delegering av beslutsfunktioner m.m. Med ”m. m” torde avses ”omfördelning av beslutsfunktioner från central till regional och lokal nivå och från statlig byråkrati till folklig självstyrelse”. Det senare är ett citat från reservationen, liksom följande sats: ”Enligt utskottets mening bör ökad uppmärksamhet ägnas åt möjligheterna att omfördela beslutsfunktioner genom t.ex. beslutsdelegering inom den statliga förvaltningen eller överförande av arbetsuppgifter från statliga till kommunala organ.” När det gäller delegering av arbetsuppgifter har jag redan sagt att det är ett realistiskt alternativ. Och är det något som omlokaliseringen medfört, så är det att myndigheter sett och ser över sina organisationsproblem och att delegering ut till regionala organ äger rum eller planeras. Man kan titta på domänverket och på vägverket, som har varit uppe här i diskussionen. Men att ta upp frågan om omfördelning av arbetsuppgifterna mellan stat och kommun i det sammanhang som vi i dag diskuterar tycker jag är felplacerat, då frågan är under utredning i länsberedningen. Det kan endast vara ur en synvinkel som det kan vara motiverat, och om det är någon av de här uppgifterna som man kunde placera ut på kommunala organ från de statliga. Jag hade tänkt visa upp hela den här utlokaliseringsetappen plus den första på TV-skärmen, men det har inte gått att ordna tekniskt. Låt mig ändå fråga herrar reservanter från borgerligt håll: Är det t.ex. fråga om en omfördelning av beslutsfunktioner från statlig till kommunal nivå när det gäller de verk som skall till Karlstad — vägverket, militärpsykologiska institutet, försvarets sjukvårdsstyrelse, del av försvarets materielverk, försvarets civilförvaltning, civilförsvarsstyrelsen? Eller till Linköping — statens kriminaltekniska laboratorium, statens rättskemiska laboratorium, statens geotekniska institut, statens vägoch trafikinstitut, del av försvarets materielverk, del av försvarets forskningsanstalt? Vilka av de här verken är det som ni vill att landsting och kommun skall ta över? Herr Peterson i Linköping sade att det finns mycket som vi kan plocka ut till 280 kommuner. Vilka kommuner skall ta hand om värnpliktsverket eller fortifikationsförvaltningen? Skall vi ha kommunala arméer här? Det vore bra om ni sade ifrån, att de här verken kan inte decentraliseras ut till kommuner och landsting, och inte bara använde sådana här runda formuleringar som inte har någonting med verkligheten att göra. När det gäller reservationerna 2, 3 och 4 skall jag inte gå in i någon motivering för utskottets ställningstagande, då alla reservanter ännu icke haft ordet, utan nöjer mig med att yrka avslag på desamma. Jag skall emellertid säga ett par ord till herr Lövenborg, som talade om att det regnar manna och att hur man än vänder sig har man ändan bak. Men vpk tar ju också ställning för hela den här propositionen och har bara ett särskilt yttrande, så ”hycklarnas ve” kanske i så fall också drabbar er. Jag tycker att det är viktigt att poängtera för herr Lövenborg vad jag redan har sagt när det gäller omlokaliseringen, nämligen att i förlängningen ser vi också möjligheter till att den skall ge industrisysselsättning o. d. Till slut, herr talman, ett konstaterande! När vi diskuterade omlokaliseringen 1971 fanns det 15 reservationer. I dag har vi bara 6. Det synes också som om det finns en betryggande majoritet i riksdagen för utskottets och propositionens förslag. Min personliga uppfattning är att även om det i ett inledande skede kan uppstå såväl personliga som organisatoriska svårigheter, så kommer ett beslut om utlokalisering av statliga verk att vara något positivt i samhällsutvecklingen.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

Herr talman! Herr Fagerlund frågade mig vad som skulle hända om socialdemokratin förlorade valet i höst. Kunde man lita på att dagens riksdagsbeslut håller efter valet? År 1971 var det en mycket stor majoritet för utflyttningen. I år kan vi förutse en mycket stor majoritet. Oavsett vad som händer i valet tror jag också att man kan förutse att riksdagen kommer att ha en mycket stor majoritet för det som beslutas i dag. Och eftersom en regering inte kan föra någon annan politik än vad riksdagen accepterar, torde väl svaret till herr Fagerlund vara givet. Vad gäller ortklassificeringen säger herr Fagerlund att med centerns regionalpolitik kan man inte tillgodose allsidiga arbetsmarknader. Jag har tidigare påpekat att Stockholm har en ensidig arbetsmarknad. Göteborg, Uppsala och de flesta av våra stora orter har ensidiga arbetsmarknader. Vi har knappast möjligheter att bygga upp en helt allsidig arbetsmarknad i någon ort i Sverige; vi måste lita till regioner. Jag tycker att det var ett onödigt gräl som herr Fagerlund tog upp här, eftersom vi ju från vår sida helt accepterar de orter till vilka utflyttningen skall ske. Herr Fagerlund har mycket stor anledning att hysa förståelse för att det kunde uppstå fel i motioner under den värsta motionsbrådskan under våren. Aldrig tidigare har väl regeringens brist på planering varit så iögonfallande när det gäller att framlägga propositioner som just i år. Vid ett tillfälle utgick motionstiden för ett fyrtiotal stora propositioner under ett par dagar. Vi har alltså anledning att från vår sida beklaga detta liksom att det stycke som herr Fagerlund läste upp inte kommit med i vår partimotion. Men även på den punkten måste det vara ett onödigt gräl, som herr Fagerlund tar upp, eftersom enighet råder mellan oss vad gäller ifrågavarande personalfrågor. Det är väl också ett besked om att skrivningen i motionen är ett missöde som vi naturligtvis beklagar.
Herr talman! Med anledning av den långa talarlistan skall jag bara säga några få ord. Jag hoppas att herr Fagerlund inte uppfattade mitt tal om sanningen som att jag skulle ha monopol på den. Jag menar i stället att med hänsyn till herr Fagerlunds oerhörda kunnighet på detta område kan ingen betvivla att han talar av uppriktighet och framför synpunkter som är byggda på verklig erfarenhet. Jag vet att det inte är populärt att tala om uppskov och uppskjutande av en sak. Men i det här läget finns inget annat val för mig när det gäller att få mer fast mark under fötterna än att denna fråga blir föremål för ytterligare utredning.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

Herr Nilsson i Tvärålund tycker att jag har tagit upp ett onödigt gräl med honom här i dag. Jag godtar fullständigt förklaringen till felet i motionen. Jag tyckte bara att det skulle klaras ut inför kammaren, och därför tog jag upp det. Och när det gäller den ensidiga arbetsmarknaden menar jag, att om man vill hävda medflyttande familjemedlemmars möjlighet att få arbete och samtidigt har en annan uppfattning när det gäller ortsklassificering och allt detta, så bör det bara göras ett påpekande härom. Jag söker inte gräl med någon i detta sammanhang. Herr talman! I mitt tidigare inlägg glömde jag att beröra reservationen 3 angående omprövning av myntoch justeringsverkets lokalisering. Det berodde inte på att jag skulle anse att reservationen inte skall behandlas. Det är riktigt som herr Nordgren säger, att majoriteten i denna fråga var liten, men det fanns dock en majoritet. Detta har lett till att man satt i gång, och man räknar faktiskt med att börja bygga under juni eller juli. Därför kan vi inte här i riksdagen — och det gäller väl i synnerhet ett parti som brukar tala om sparsamhet — kasta bort ett par tre miljoner i produktionskostnader bara för att få ett beslut ändrat.

Herr talman! Herr Fagerlunds totalangrepp i förra repliken mot Thorbjörn Fälldin får vi väl återkomma till när den frågan kommer att diskuteras här i kammaren. Jag kan inte finna annat än att herr Fälldins påståenden hittills har varit och är obestridliga och riktiga. Vad som skiljer centern och socialdemokraterna när det gäller ortsstrukturen och befolkningsfördelningen i landet är att socialdemokraterna vill fortsätta att koncentrera befolkningen till orter, som i många fall inte får någon del i utflyttningen, medan centern anser att vi skall ha en fortsatt regional utjämning bl.a. till orter som nu är föremål för utflyttning av statliga verk. År 1971 uttalade sig riksdagen för en mera regionalpolitisk inriktning av denna andra etapp. Så har också skett i någon mån. Och det innebär att de områden som socialdemokraterna inte vill försvara lika starkt som centern får en något större andel av utflyttningen. Efter vad jag kan se finns det alltså inte något sakligt underlag för kritiken i herr Fagerlunds anförande och nu senast i hans replik.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund tycker att jag söker gräl, och då vill jag hänvisa till vad som står i inrikesutskottets betänkande nr 28 år 1972, s. 28. Om herr Nilsson läser detta kanske han får klart för sig hur vi behandlade befolkningsramarna den gången. Sedan talade herr Nordgren om allmänna stödområdet och sade att man där har fått för litet. Men han vill ju ge orterna där ännu mindre, eftersom han naturligtvis kommer att stödja den reservation i vilken föreslås att FOA inte skall flyttas upp till Luleå. Vidare vet herr Nordgren, att när budgetsekreterare Vinde var hos oss i utskottet meddelade han hur långt man hade kommit med planeringen i Eskilstuna, och herr Nordgren säger nu att då bör man inte flytta. Men det är väl nästan detsamma som att herr Nordgren tar tillbaka sin reservation.

Herr talman! Jag har gjort den reflexionen: Vad skall de talare som står sist på talarlistan säga? Jag har en känsla av att en del av de argument som jag tänkte anföra redan nu är avbetade, och jag kommer ju ändå ganska långt fram på talarlistan. Men låt mig börja med att säga något om en sak som vi allesammans är ense om, nämligen det uttalande som departementschefen statsrådet Sträng — som är inne i kammaren nu — gjorde, när han talade om vilken effekt utlokaliseringen kommer att få i Stockholmsområdet. Han följde upp det uttalandet med att säga: ”Någon ytterligare omlokalisering av centrala statliga myndigheter i de former som har föreslagits i de två utlokaliseringsetapperna bör därför inte ske.” Både herr Sträng och ett enigt utskott har slagit fast dessa synpunkter. Jag tror att detta besked är värdefullt av flera orsaker. Det skapar arbetsro i många av de verk som har känt sig hotade av en eventuell omlokalisering i framtiden. Det är också bra att beskedet ges därför att vi allesammans — säkerligen — är ense om att ärenden av den här typen är mycket besvärliga och svårhanterliga. Personalfrågorna är ytterst betydelsefulla — det har understrukits av flera talare — och genom det svåra läget på arbetsmarknaden är det nu ännu mer bekymmersamt än det såg ut 1971 att på de nya lokaliseringsorterna skaffa arbete åt familjemedlemmar. Vi har märkt att oron speciellt har gjort sig gällande beträffande sysselsättning åt kvinnlig arbetskraft. Vidare råder oklarhet om den verkliga kostnaden. Här står uppgift mot uppgift, såsom redan framgått i debatten. Även vid behandlingen av etapp 2 har vi — ett enigt utskott, vilket jag noterar med tillfredsställelse — satt som mål att alla grupper, som vill informera utskottet, skall beredas möjlighet att göra det. Självfallet har det medfört en stor arbetsbörda för utskottet, men jag tror inte att någon ångrar att vi fullföljt vårt arbete på ett sådant sätt att vi uppfyllt den målsättningen. De synpunkter som framförts har varit ytterst värdefulla, och de informationer som har getts har varit mycket instruktiva. Totalt har nära 100 personer — eller för att var exakt 99 personer — representerande 19 olika personalgrupper, verksledningar och kommuner, uppvaktat utskottet. Även om tiden för överläggningar varit begränsad i många fall har vissa grupper ändå deklarerat att vi i utskottet har gett lika mycket tid för uppvaktning som den delegation som planlagt utlokaliseringen har gett dem. Vi har i utskottet också behandlat 34 motioner tillsammans med propositionen. Beträffande folkpartiets motion vill jag instämma i vad herr Peterson i Linköping sagt om vårt yrkande om decentralisering. Han påminde klart och utförligt om att vi redan 1971 pekade på decentraliseringsmöjligheten. Han framhöll att vi i en motion år 1972 anförde att vi ville ge direkt uppdrag till verken att själva redovisa hur hårt man kunde flytta ut beslutsfunktioner — och därmed också anställda. Vi har upprepat detta krav, men vi har inte fått gehör för det. I vår partimotion redovisas avslutningsvis fyra krav som motionärerna anser skall vara uppfyllda för att beslut om genomförande av etapp 2 nu omgående skall kunna accepteras. Det heter i motionen vidare: ”Om det vid inrikesutskottets behandling av regeringens proposition visar sig att ovanstående fyra huvudkrav i något fall är uppfyllda bör riksdagen nu kunna fatta beslut om utflyttning. Då det är fråga om lokalisering av ny verksamhet bör självklart dessa krav kunna tillgodoses, om beslut därom fattas i detta sammanhang.” Detta är skälet till att vi enhälligt har accepterat utlokalisering av en del av luftfartsverket till Luleå. Det är också skälet till att vi enhälligt har anfört precis detsamma som departementschefen har påpekat, nämligen att man bör invänta resultatet av utredningen om utlokaliseringen av statens bakteriologiska laboratorium. Jag tycker det är tillfredsställande att redan departementschefen har tänkt om på den punkten. Personligen har jag beträffande ett antal verks utflyttning gjort en annan bedömning än folkpartiets majoritet. Jag vill öppet redovisa skälen för detta ställningstagande. Jag anser att den regionalpolitiska effekten av utlokaliseringen något kommit i skymundan i debatten. Det är möljigt, jag erkänner det, att jag — som själv kommer från ett mottagarlän som Värmland och vet vilken betydelse utlokaliseringen beräknas få för Karlstad och för länet i stort — är påverkad av just detta. Ett annat skäl till att jag stannat för den bedömning som jag gjort är de skrivningar som vi var eniga om i 1971 års betänkande och som utskottets vice ordförande, herr Fagerlund, redan har redovisat i debatten. Vi pekade på vissa regioner som behövde förstärkning genom utlokalisering i nästa etapp. Ett sådant område var t.ex. sydöstra Sverige. Nu föreslås en utlokalisering av delar av televerket till Kalmar, och det är då självklart att jag, som har varit med om att skriva denna beställning, stöder det förslaget.

Som framgår av handlingarna är jag beredd att redan nu acceptera en utlokalisering av ytterligare några av de verk som föreslås i propositionen. Det är dock några verk där jag tycker det är alldeles klart att de punktvis uppställda kraven i folkpartimotionen inte uppfylles. Det gäller bl.a. FOA. Jag behöver inte dra upp den debatten därför att jag vet att den ändå kommer att föras i dag. Vi vet allesammans att starka skäl har redovisats från olika håll om ett uppskov med FOA:s utlokalisering. Jag är besviken över att vi inte har kunnat enas om det i utskottet liksom vi har kunnat enas om ett uppskov med utlokaliseringen av statens bakteriologiska laboratorium. Samma sak gäller också delar av skolöverstyrelsen. Där anser jag att ett uppskov är sakligt berättigat därför att det pågår en organisationsförändring inom skolöverstyrelsen. Vi vet ju inte ens om dessa avdelningar inom SÖ finns kvar vid den tidpunkt då de skall utlokaliseras. Det har också sagts vid föredragningar i utskottet att man i princip inte har någonting emot att flytta ut avdelningar från Stockholm, men man vill att vi skall vänta med det beslutet tills man vet vilka avdelningar som finns att flytta ut. Jag tror att tidsschemat för den utflyttningen kan följas även om vi i dag inte fattar något beslut. Det tredje verket är jordbruksnämnden. Frågan är om det inte är det mest kontaktintensiva verket av dem som föreslås bli utflyttade. Jag vet att andra talare mycket utförligt kommer att redovisa skälen för att jordbruksnämnden inte nu bör utlokaliseras, och jag nämner därför bara saken som en uppräkning av de reservationer som jag står ensam bakom i utskottet men som flera andra har deklarerat att de kommer att stödja som ett andrahandsyrkande. Jag ber, herr talman, att med dessa korta reflexioner och motiveringar för mitt ställningstagande få yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 6.